Fru talman! Jag vill börja med att gratulera talmannen på födelsedagen. Fru talman! I dagens globaliserade värld är det inte ovanligt att makar eller sambor har anknytning till flera länder. Man kan till exempel ha flyttat mellan länder. Det är inte heller ovanligt att man äger en bostad i ett annat land. Vid till exempel bodelning, dödsfall eller separation kan anknytning till flera länder göra bodelningen mer komplicerad. Oklarheter kan uppstå om vilket lands lag om bodelning som ska gälla. EU har uppmärksammat det här och har inom ramen för ett fördjupat samarbete antagit två förordningar om makars respektive registrerade partners förmögenhetsförhållanden. Förordningarna är tillämpliga på förmögenhetsförhållanden som har gränsöverskridande följder. De skapar ett gemensamt regelverk, och de ska nu in i svensk lagstiftning. Fru talman! Vi moderater tycker att förslaget är bra. Det här med att samla lagstiftning om makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer i en lag är rimligt. Trots det har vi lagt fram en följdmotion och har en reservation. Det handlar om hur frågan om barnäktenskap ska hanteras i svensk lagstiftning. Tack vare tillkännagivande från en riksdagsmajoritet har lagstiftning för att förhindra att barn är gifta i Sverige skärpts. I dag får den som är under 18 år inte ingå äktenskap i Sverige. År 2014 togs dessutom möjligheten att få dispens från ålderskravet bort. Hedersförtrycket har tyvärr spritt sig i Sverige. Allt tyder på att det de senaste åren har blivit värre. Det är viktigt att vi i den här församlingen trycker tillbaka alla former av sådant förtryck. Barnäktenskap är ett viktigt sådant. Det måste vara väldigt tydligt för alla som kommer till Sverige att alla former av förtryck i hederns namn, inklusive att gifta bort barn, är oacceptabla och olagliga i Sverige. Vår svenska lagstiftning får inte på något sätt ge dessa krafter legitimitet. Riksdagen har de senaste åren bifallit en rad lagändringar med syfte att stärka skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. År 2014 infördes ett nytt brott i form äktenskapstvång. Det innebär att det är straffbart att förmå någon att gifta sig genom att utnyttja personens utsatthet. Samma år beslutade riksdagen även att utländska barnäktenskap, tvångsäktenskap och så kallade fullmaktsäktenskap endast ska kunna erkännas då det finns synnerliga skäl, det vill säga väldigt starka och tydliga skäl. Under 2018 tog riksdagen ytterligare steg för att markera mot barnäktenskap. Riksdagen fattade beslut om ett förbud mot att erkänna utländska barnäktenskap, oavsett vilken anknytning till Sverige personerna hade när äktenskapet ingicks eller hur gamla de är när frågan prövas av en myndighet. Om minst en av personerna fortfarande är barn vid prövningen ska det heller aldrig gå att göra undantag från förbudet. Fru talman! Det måste vara en självklar utgångspunkt för all lagstiftning och allt myndighetsarbete att barn inte ska vara gifta i Sverige. Lagstiftaren ska heller inte sända signaler om att det på något sätt är möjligt att ingå äktenskap som underårig. I de av regeringen föreslagna ändringarna i äktenskapsbalken finns fortfarande formuleringar vad gäller underåriga och ingående av äktenskapsförord, vilket även uppmärksammats i remissförfarandet. En sådan formulering kan även fortsättningsvis väcka anstöt då underåriga i Sverige inte kan eller på något sätt ska kunna ingå äktenskap. Utifrån lagstiftarens tydliga ambition att inte tillåta äktenskap bland underåriga är det därför rimligt att se över den typen av regelverk. Regeringen bör se över lagstiftningen som rör äktenskap i syfte att utreda om det finns bestämmelser som relaterar till underåriga och huruvida det finns ett fortsatt behov av sådana bestämmelser i svensk lagstiftning. Det är en viktig symbolhandling. Det är en viktig markering att barn inte ska vara gifta i Sverige. Det ska inte finnas referenser till den typen av äktenskap i vår lagstiftning. Fru talman! Därför yrkar jag bifall till reservation nr 1.

Fru talman! Behöver barn i Sverige skriva äktenskapsförord? Vilka barn är det i så fall som behöver göra det? I slutet av 1800-talet, närmare bestämt 1892, höjdes åldersgränsen, från 15 till 17 år, för flickor att gifta sig i Sverige. Senare har åldersgränsen höjts ytterligare, till 18 år, och möjligheten till dispens har tagits bort. Det som är lite intressant med förändringen 1892 är det undantag som då gjordes. Samiska flickor ansågs tillhöra en annan kultur och behövde därför inte samma skydd mot barnäktenskap som vanliga svenska flickor. I dag sker i praktiken samma sak, mot flickor som av majoritetssamhället betraktas som att de kommer från en avvikande kultur. År 2016 identifierade Migrationsverket 132 barn som var gifta i Sverige. Men då hade man bara undersökt 80 kommuner, och enligt Barnombudsmannen är mörkertalet stort. Bara i Malmö var 65 barn gifta. Fler gifta barn bör finnas i de övriga 210 kommunerna i Sverige. Det är dessutom troligt att fler barnäktenskap har tillkommit efter inventeringen. En del av barnen man hittade var yngre än 15 år, vilket till och med skulle strida mot undantaget som infördes för de samiska flickorna på 1800-talet. Trots att vi vet att det fanns relativt många gifta barn i Sverige 2016 och trots att Migrationsverket åtminstone då visste var de fanns har myndigheterna sedan dess valt att blunda för problemen. Barnäktenskapen upphävdes inte när lagen ändrades. Inte heller den tidigare lagstiftningen om äktenskapstvång, som ansvarig minister hänvisade till skulle skydda barn mot barnäktenskap, har hjälpt dessa barn att få upprättelse. Maria Stockhaus från Moderaterna säger sig vilja utreda vilket behov barn har av att skriva äktenskapsförord. Något annat vill Moderaterna nämligen inte i sin reservation, även om talet kanske tydde mer på att man vill förhindra barnäktenskap och äktenskapsförord för barn. Men Maria Stockhaus talade också om att det bara var en symbolhandling. För mig är det ingen symbolhandling att säga nej till barnäktenskap. Det är definitivt något vi borde ha gjort för länge sedan. De 132 barn som var gifta 2016 förtjänar mer än symbolhandlingar. I Tyskland var mer än hälften av de gifta flickorna av syriskt ursprung. I Sverige har Migrationsverket valt att inte redovisa de gifta barnens ursprung, men en kvalificerad gissning är att de kommer från samma kulturer som de gifta barnen i Tyskland. Dessa gifta barn kan säkert ha ett behov av att skriva äktenskapsförord, särskilt då de verkar komma från kulturer där mannen är den som äger och bestämmer över familjens tillgångar. Till det ska läggas att de mycket ofta, enligt tysk statistik, kommer från kulturer där mahr tillämpas i stället för bodelning och där en kvinna som skiljer sig från sin make inte har rätt till något annat än den summa som på förhand har förhandlats fram inom ramen för mahr. Därmed bör det ligga i makens intresse att genom äktenskapsförord frånta barnfrun rättigheterna till en bodelning. Men är det makens intresse vi ska värna? Det tycker i varje fall inte jag. Den text som redan finns i lagtexten om att äktenskapsförordet ska undertecknas av vårdnadshavare till barnet blir slående likt förfaringssättet för mahr. Där gör föräldrarna upp med maken om hur mycket flickan ska få i ersättning om maken inte längre vill vara gift med henne. Vi behöver ingen utredning för att se vilket behov som finns av att barn ska kunna skriva äktenskapsförord. Vi borde i stället ta bort möjligheten att lura flickor på deras liv och tillgångar genom att ta bort möjligheten för barn att ingå både äktenskap och äktenskapsförord. Eftersom riksdagens ordning inte gör det möjligt för oss att bara gå in och ta bort delar av texten i en proposition från regeringen, vilket i detta fall kanske hade varit vad man helst hade velat göra, vill vi att regeringen i stället ska ta bort denna text. I vårt Sverige ska nämligen inga barn vara gifta, oavsett ursprung. Detta är ingen symbolhandling, utan det är fakta. Undantaget för samiska flickor togs bort 1915. Nu är det dags att på riktigt ta bort undantagen för alla andra barn. Jag vill yrka bifall till vår reservation nr 1 under punkt 1. Vi står bakom alla våra reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till denna.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets förslag i betänkandet i dess helhet och därmed avslag på samtliga motioner. Vi är här i dag för att debattera civilutskottets betänkande Makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer , vilket är ett betänkande som handlar om regeringens förslag till bland annat en ny lag om makars och sambors förmögenhetsförhållanden i just internationella situationer. Debatten handlar inte om huruvida vi ska tillåta barnäktenskap i Sverige eller inte. Det är inte tillåtet, och det är vi alla överens om. Det blir allt vanligare att makar eller sambor har anknytning till ett annat land. De kan till exempel ha varit bosatta eller ha egendom utomlands. Vid en bodelning eller någon annan fråga som rör makars eller sambors förmögenhetsförhållanden kan anknytningar till flera länder leda till både praktiska och juridiska svårigheter. Att därför reglera vilket lands lagar som ska gälla vid förmögenhetsförhållanden i internationella situationer är både bra och klokt. Det kan till exempel handla om var och enligt vilket lands lag en bodelning ska göras vid ett dödsfall eller en separation. Som vi tidigare har hört har EU antagit två förordningar som reglerar dessa förhållanden. De innehåller också regler om äktenskapsförord och lagvalsavtal samt om erkännande och verkställighet av avgöranden som har meddelats i en annan medlemsstat. Fru talman! För att förordningarna ska kunna tillämpas i praktiken i svensk rätt föreslår regeringen kompletterande bestämmelser till förordningarna i en ny lag. För att få en mer sammanhållen och lättöverskådlig lagstiftning på området föreslås även att befintliga svenska internationellt privat och processrättsliga regler om makars förmögenhetsförhållanden i andra fall än som avses i förordningarna och om sambors förmögenhetsförhållanden ska samlas i den nya lagen. Regeringen föreslår också en ändring, vilken hittills mest har varit föremål för debatten, i 7 kap. 3 § andra stycket äktenskapsbalken, som innehåller bestämmelser om äktenskapsförord. Det gäller bland annat förändringar om formkrav. I dag ska ett äktenskap vara både skriftligt och undertecknat. Nu ska det också vara daterat. Det är helt enkelt en praktisk fråga. Man konstaterar att sådana krav finns i internationella situationer, och nu inför vi detta också i svensk rätt så att det är samma regler oavsett vilket äktenskapsförord som ingås. I de allra flesta fall är äktenskapsförord i Sverige redan daterade. Av samma paragraf i äktenskapsbalken framgår att även den som är underårig kan ingå ett äktenskapsförord, och det är detta debatten i dag mest har handlat om. Vi kan konstatera att detta är något föråldrat, och det är ingenting vi använder. Men jag och en majoritet i utskottet förutsätter att regeringen tittar vidare på frågan. Om man vill gifta sig när man är 18 - man kanske ännu bara är 17 år - kommer det nu att vara möjligt att innan man fyllt 18 ingå ett äktenskapsförord för att reglera dessa förhållanden.

Fru talman! Emma Hult sa i sitt anförande att det inte är tillåtet för barn att vara gifta i Sverige, men det är inte sant. De 132 barn som 2016 registrerades som gifta är fortfarande gifta i Sverige. Det är alltså möjligt för barn att vara gifta i Sverige, eftersom regeringen inte ville gå så långt som bland annat vi sverigedemokrater ville göra och faktiskt göra det olagligt för barn att vara gifta i Sverige. Det faktum att det inte är olagligt för barn att vara gifta i Sverige ställer dessutom hela tiden till det. I det fall då en socialtjänst eller skola upptäcker att ett barn är gift kan de inte agera mot detta i sig. Det är ju i sig inte olagligt - såvida äktenskapet inte ingicks i Sverige efter att lagen började gälla. Detta har däremot inte på något sätt påverkat dessa 132 barn och övriga som antagligen fanns här 2016. De har över huvud taget inte påverkats av den nya lagstiftning som har kommit. Man kan därtill fråga sig varför de skulle behöva skriva äktenskapsförord om det nu inte finns några barnäktenskap som är tillåtna i Sverige. Men det gäller inte bara det här, utan hela tiden finns det sådana små skrivningar i alla möjliga regelverk. Man har till exempel specialregler för att barn som är gifta ska få barnbidraget själva, och barn som är gifta ska få gemensamt boende i kommunerna. Hela regelverket är uppbyggt utifrån att barn ska kunna vara gifta. Samtidigt säger man sig värna att barn inte får gifta sig. Låt mig konkretisera det hela till en fråga. Varför behöver de skriva äktenskapsförord om de inte får lov att vara gifta, vilket i sig inte stämmer eftersom de faktiskt får lov att vara gifta?
Fru talman! Jag konstaterar att du i dag inte har möjlighet att gifta dig i Sverige innan du har fyllt 18 år. Det finns inga undantag för det. Vi är helt överens om att det är så det ska vara. Jag kan också konstatera att denna debatt inte handlar om barnäktenskap. En sådan debatt har vi haft, och vi kan säkert ha den igen. I dag handlar debatten om hur vi ska reglera de förmögenhetsförhållanden som finns mellan två parter som har ingått äktenskap.
Fru talman! Vad debatten handlar om är äktenskapsförord. Frågan var varför barn ska kunna skriva äktenskapsförord om barn inte får lov att vara gifta. Hade det inte varit mycket bättre att säga att barn inte ska kunna ingå äktenskapsförord, eftersom barn inte får vara gifta? Det hade varit den helt naturliga saken att skriva i en proposition. Det naturliga hade också varit att ta bort denna text. För andra saker än sådant som handlar om barnäktenskap har ju gått väldigt snabbt när regeringen har behandlat dem. Man har till exempel behandlat afghanska män utan asylskäl. Då gick det jättesnabbt, så snabbt att Lagrådet ifrågasatte om inte gränsen för hur man kan skapa svensk lag var nådd. På senare tid har man agerat väldigt snabbt mot spelreklam och propagerar för att spelbolagen måste ta sitt ansvar, för annars kommer minsann ny lagstiftning. Till och med att införa marknadshyror är något som regeringen verkar vara väldigt snabb med, trots att den egentligen inte vill det. Men när det handlar om barn och deras möjligheter att ingå äktenskap och därtill behovet att skriva äktenskapsförord händer det i princip ingenting. Det tar hur lång tid som helst. De ändringar som har gjorts har enbart varit inriktade på att den svenska majoritetsbefolkningen inte ska kunna ingå äktenskap före 18 års ålder. Men det finns ingenting som har gällt gentemot bland annat de 132 barn som Migrationsverket identifierade 2016. Ingen från regeringen har hittills kunnat svara på vad som egentligen har hänt med de här barnen.
Fru talman! Jag kan fortfarande konstatera att den här debatten inte handlar om barnäktenskap, marknadshyror eller en rad av de andra frågor som Mikael Eskilandersson nämner. Däremot kan jag konstatera att en majoritet i utskottet tycker att det här är förlegat och att regeringen ska se över det. Men vi kan väl vara överens om att det inte är detsamma att ingå ett äktenskapsförord och att ingå ett äktenskap. Ingå ett äktenskap får man fortfarande inte göra i Sverige förrän man är myndig och 18 år.

Fru talman! Nu är jag sist i den här debatten, som kanske inte är någon av de största debatter vi har i civilutskottet. Jag tycker att de tidigare talarna Stockhaus och Hult har redogjort för ärendet, Makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer , på ett väldigt bra sätt. Det handlar alltså om EU-förordningar som behöver koka ned i svensk lagstiftning eftersom de då också blir giltiga här. Då har man även korrigerat en aning i vår lagstiftning, bakat ihop grejer och så vidare för att det ska ske på ett bra sätt. Jag uppfattar också att Sverigedemokraterna tar tillfället i akt att diskutera saker som inte har någonting med ärendet att göra. Därför vill jag poängtera att vi har korrigerat svensk lagstiftning, så att ingen som är under 18 år kan ingå äktenskap eller räknas som gift i Sverige från och med den 1 januari i år. Om det är vi väldigt överens, och det är vi väldigt glada för. Men det har ingenting med det här ärendet att göra. Man ska heller inte utifrån det vi hör förledas att tro att det här är något slags bakväg in i en möjlighet att räknas som gift när man är under 18 år i Sverige, med tanke på de andra lagstiftningar som vi har infört. Det är alltså en viss förvillning där.

Fru talman! Jag vill börja med att ändra mitt yrkande. Självklart yrkar jag bifall till vår reservation nr 2. Det blev lite fel så här tidigt på morgonen av olika orsaker. Jag ber om ursäkt för det. Jag var tvungen att begära replik på Elin Lundgrens anförande. Nej, den här debatten handlar inte om barnäktenskap. Men den handlar om delar av äktenskapsbalken. Det som vi moderater har motionerat om i vår tilläggsmotion handlar om äktenskapsbalken. Det handlar om de signaler vi skickar genom att fortfarande referera till barnäktenskap i äktenskapsbalken. Jag tycker att vi lade oss på en väldigt rimlig nivå - det behöver göras en översyn. Det gäller det här med äktenskapsförordet också: att vi fortfarande i vår lagstiftning refererar till äktenskap där barn är involverade är en signal. Elin Lundgren säger väldigt tydligt att vi är överens om att barnäktenskap inte ska vara tillåtet. Ja, det är vi absolut. Vi är även överens om att hedersförtryck inte är en bra sak i Sverige. Men det handlar också om att gå från ord till handling och visa att man verkligen menar det man säger. Den här regeringen har ju skjutit upp ett antal lagskärpningar när det gäller hedersförtryck, vilket gör att det kommer att dröja längre tid innan de människor som är utsatta för hedersförtryck får det skydd de har rätt till. Här har vi nu en möjlighet att skicka en signal till regeringen om att se över äktenskapsbalken, så att vi inte har de här olyckliga referenserna till gifta barn i den. Det är en ganska viktig fråga. Jag har väldigt svårt att förstå varför inte Socialdemokraterna kan tänka sig bifall till en sådan översyn.
Fru talman! Det står väldigt tydligt i betänkandet att utskottet förutsätter att regeringen i ett lämpligt sammanhang ser över bestämmelserna i syfte att se över om skrivningarna ska ändras, precis mot den bakgrund som Stockhaus redogör för här. Med det tycker vi att vi har skickat den signal som behövs. Naturligtvis är det så som Stockhaus påpekar, att den illvillige kan tolka det här som stötande, som jag tror att det stod i deras text. Men jag tycker att jag har redogjort för vad bakgrunden handlar om. Det är ett ärende som inte är berett på det sättet att man kan göra de här korrigeringarna. I sak är vi egentligen inte oöverens.
Fru talman! Vi är nog ändå inte överens. Med tanke på remissinstansers påpekanden kan jag tycka att regeringen borde ha kunnat göra den här korrigeringen redan innan man skickade propositionen till riksdagen. Det valde man att inte göra. Det som står i betänkandet om att "utskottet förutsätter" och så vidare är inte en tillräckligt stark skrivning. Det skulle behövas ett tillkännagivande från kammaren om att vi vill att regeringen nu ser över äktenskapsbalken, så att alla skrivningar som refererar till gifta barn tas bort i vår lagstiftning. Det är inte bara fråga om äktenskapsförord som kan vara stötande och ge visst stöd till personer som fortfarande tycker att barn ska vara gifta i Sverige. Vi behöver en total översyn. Det är mer än bara frågan om äktenskapsförordet som vår följdmotion handlar om. Jag har fortfarande väldigt svårt att förstå dels varför regeringen inte tog bort det här innan man skickade propositionen hit, trots att man fick signaler redan tidigare, dels varför ni inte vill markera kraftfullt att det här är någonting som riksdagen tycker är viktigt. För mig är det väldigt svårt, inte minst med tanke på det stöd som de människor i Sverige som är utsatta för hedersförtryck förtjänar av oss i den här kammaren.
Fru talman! Jag konstaterar, precis som Emma gjorde i förra replikskiftet, att den här diskussionen inte handlar om huruvida vi är för eller emot hedersförtryck. Där tror jag verkligen att vi är överens. Jag betonar igen att vi har den här formuleringen i utskottsbetänkandet. Det skulle nog kunna vara så att det går att hitta bättre formuleringar. Men det handlar om att det inte är berett för detta. Ja, man kan fundera över varför regeringen inte gjorde det. Det jag skulle vilja lyfta in är att vi har för avsikt att bevaka detta när vi kommer att göra barnkonventionen till lag; då kommer mycket lagstiftning att ses över.

Fru talman! Vi fick höra att det här inte handlar om barnäktenskap. Men det handlar definitivt om barns möjlighet att skriva äktenskapsförord. Regeringen skriver i sin proposition: "Ett äktenskapsförord ska upprättas skriftligen, dateras och undertecknas av makarna eller de blivande makarna. Detta gäller även om någon av dem är underårig eller om äktenskapsförordet avser egendom, som till någon del omfattas av förvaltarskap enligt föräldrabalken. I så fall ska dock förmyndarens eller förvaltarens skriftliga medgivande inhämtas." Hur kan man påstå att den texten inte riktar sig till barn och att den inte syftar till att barn ska kunna skriva äktenskapsförord? För övrigt vill jag bara tillägga att ingenting regeringen har gjort sedan jag kom in i riksdagen 2014 har riktat sig till de barn som lever som gifta i Sverige. All lagstiftning har inriktat sig på att nya barnäktenskap inte ska kunna tillkomma och att svenskar inte ska kunna ingå äktenskap före 18 års ålder. Men ingenting har riktat sig till de barn som redan befinner sig i barnäktenskap i Sverige. Möjligheten att skriva äktenskapsförord tillhör uppenbarligen de delar som regeringen väldigt gärna vill bevara, eftersom man inte tar chansen att ta bort den när chansen finns. Jag tycker att det är lite skrämmande att man läser texten och tycker: Nej, vi ska nog ändå ha kvar den.
Fru talman! Nu har jag inte med mig propositionen, så jag kan inte citera ur den. Men jag vill minnas att det står att regeringen utifrån de tidigare gjorda lagförändringarna poängterar att den här skrivningen i praktiken har spelat ut sin roll. Det tycker jag är viktigt att poängtera. I övrigt berör Eskilandersson sådant som har med retroaktiv lagstiftning att göra. Det är en debatt som vi redan haft i samband med ett annat ärende. Jag tänker inte debattera det nu, eftersom det här ärendet har med helt andra saker att göra.
Fru talman! Nu refererade jag direkt till den nya lagtexten, men jag har inte heller framför mig vad regeringen eventuellt säger om texten. Utifrån det som skrevs in i lagen har jag svårt att se att det inte skulle gälla. Den här paragrafen kommer ju att gälla för de barn som är gifta i Sverige i dag. Det skulle alltså vara möjligt för en svensk 17-åring som lever i ett äktenskap att ingå ett äktenskapsförord där föräldrarna i praktiken kan göra upp om vad hon eventuellt ska få vid en skilsmässa, precis som man kan inom ramen för vissa andra kulturers förutsättningar och format. Att man över huvud taget kan göra det i Sverige är i mina ögon ganska skrämmande. Jag tycker att man i stället borde ha bytt ut texten till en text som säger att barn inte ska ingå äktenskap och därför inte heller kan ingå äktenskapsförord. Om de ändå har skrivit ett äktenskapsförord borde det i så fall inte vara giltigt. Det borde snarare vara så, som det faktiskt är i de flesta civiliserade länder, att barn som trots allt tvingas in i äktenskap inte kan ha ingått äktenskapsförord eftersom de inte får lov att ingå avtal. Sverige gör då undantag så att barn ska ha möjlighet att trots detta ingå äktenskapsförord, vilket är helt sjukt i min hjärna.
Fru talman! Jag kan konstatera att man får gifta sig på sin 18-årsdag i Sverige. Det förutsätter jag ändå att vi är överens om och tycker ska vara möjligt att göra för den som så vill. Det vi diskuterar nu är alltså möjligheten att inför en sådan dag - något som jag faktiskt tror är ganska ovanligt - kunna fundera över ett äktenskapsförord om man så vill. Det här handlar om detta och ingenting annat. Jag vill återigen betona, eftersom man kan få ett intryck av någonting annat, att i Sverige godkänner vi inga äktenskap där minderåriga ingår. Man kan inte ingå sådana äktenskap i Sverige, och Sverige godkänner inte heller sådana äktenskap som är ingångna någon annanstans.